Fru talman! Även om det nästan inte behöver påpekas, vill jag säga med anledning av Barbro Nilssons anförande, framför allt dess avslutning, att utskottet har mycket välvilligt behandlat den motion som Barbro Nilsson i första hand talar om. Utskottet har sagt: ”Utskottet vill angående de åtgärder som har föreslagits för ett bevarande av odlingslandskapet betona att förslagen förtjänar att närmare övervägas i samband med den fördelning av medlen som ankommer på regeringen.” Jag måste säga att det kan väl inte vara avlägset att Barbro Nilsson har tilltro till regeringen, när nu vi andra har det. I grunden har vi ju samma syn på vikten av att ha ett öppet landskap. Om Barbro Nilsson vill sälla sig till dem som har tilltro till regeringen, löser sig det här ganska bra.

Fru talman! Barbro Nilsson tar upp samma fråga som jag berörde i gårdagens debatt, behovet av ett öppet landskap. Vi vet alla att människor engagerar sig för det, men till skillnad från Barbro Nilsson och hennes parti har folkpartiet förstärkt detta anslag, H 14, med ytterligare 5 milj.kr. I vårt förslag finns alltså ett större utrymme för åtgärder i syfte att hålla odlingslandskapet öppet. Vi anser, precis som Arne Andersson i Ljung sade, att det är naturvårdsverket som skall fördela de här pengarna. Det är bra om vi får stöd av Barbro Nilsson för förslaget om ett större belopp under anslaget H 14.
Fru talman! I mitt förra inlägg strök jag faktiskt utskottet medhårs. Min uppfattning är att utskottet har varit inne på flera motionärers linje här. Som Arne Andersson i Ljung också relaterade från utskottsbetänkandet, betonar utskottet att förslagen om åtgärder för bevarande av odlingslandskapet förtjänar att närmare övervägas i samband med den fördelning av medlen som kommer att göras av regeringen. Sista meningen i mitt förra inlägg var just att vi kommer att följa den fördelningen med stort intresse. Det kan verka litet nostalgi att drömma om att det svenska landskapet skall förbli oförändrat för all framtid. Som jag framhöll, och så norrlänning jag är, har vi kunnat uppmärksamma att det sker en stor förändring av landskapet i och med att djurhållningen ändras. På platser som tidigare har varit betesmark har det nu inte funnits några nötkreatur på flera flera år, om de ens finns i en ladugård.

Sven Munke menar att det var väl inte så märkvärdigt, eftersom det är jordbrukarnas pengar det handlar om. Jordbrukarna har i alla tider i vårt land varit de som gett oss ett vackert landskap. Eftersom de förutsättningarna inte längre finns i samma utsträckning, beroende på ändrat sätt att sköta jordbruken, måste det till konstlade medel. Då är det ju en fördel att just avgifterna från jordbruksnäringen kan bidra till goda miljövårdsinsatser.
Fru talman! Jag reagerar inte mot ändamålet med pengarna. Jag känner mycket för miljön och för det öppna landskapet. Jag reagerar mot att man vill påstå att det är jordbruksministern som har åstadkommit dessa 14 miljoner. Det är ju faktiskt pengar som jordbruket har betalat. Jag vill ge Barbro Nilsson ett erkännande för att det kommer till protokollet att jordbrukarna faktiskt svarar för mycket av de stora miljöinsatserna, framför allt för det öppna landskapet. Så har de gjort under århundraden.
Fru talman! Som alltid är det här en fråga om att prioritera. Vi har prioriterat detta anslag för miljöförbättrande åtgärder och höjt det från 14 milj.kr. till 19 milj.kr. Vi har ansett att det är viktigt för människorna runt om i Sveriges land att det öppna odlingslandskapet hålls öppet. Jag önskar Barbro Nilsson lycka till i fortsättningen med att påverka sina partikamrater så att vi får litet mera pengar för detta ändamål.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande 1985 86:74 om jordbruksforskning m.m. I motionen understryker vi önskvärdheten av en minskad användning av bekämpningsmedel inom jordbruket. Denna önskan delar producenter och konsumenter av svenska jordbruksprodukter, vilket tydligt framgått av den intensiva miljöoch kvalitetsdebatt som pågår och som inte minst berör just användningen av kemikalier av olika slag inom jordbruket. Mot bakgrund av min erfarenhet av praktiskt jordbruk tror jag inte att det finns några möjligheter att undvara bekämpningsmedel i ett framtida modernt och effektivt svenskt jordbruk. Däremot finns det säkerligen goda förutsättningar att minska användningen betydligt genom att förbättra tekniken när det gäller spridning och applicering av kemikalierna. Säkrast och snabbast når man detta mål genom en ökad satsning på forskning och rådgivning. Tekniken för kemikaliernas spridning och applicering påverkar erfarenhetsmässigt deras verkningsgrad. Teknikutveckling inom området är således av stor ekonomisk betydelse. Den kan dessutom bidra till betydande förbättringar av livsmedelskvalitet, arbetarskydd, allmän hälsovård och hänsynen till markernas växtoch djurliv. Verksamhetsfältet för forskningen är således omfattande och kräver ett ingående samspel mellan en mängd olika faktorer.

Likaså är tillgången på lämpliga instrument, mätapparater och övrig utrustning i sin helhet otillfredsställande. Ett rationellt gemensamt utnyttjande av utrustningen försvåras av att såväl själva utrustningen som kunskapen om dess rätta användning är splittrad. I motion 1985/86:282 har vi därför föreslagit att medel skulle anslås dels till att uppföra och utrusta ett laboratorium för appliceringsteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet på Ultuna, dels till inrättande av en tjänst som riksrådgivare i teknik för applicering av kemiska bekämpningsmedel. Tyvärr har jordbruksutskottet hemställt att riksdagen avslår motionen. Samtidigt pekar utskottet på att redan vid regeringens överväganden kommer behovet av grundläggande tekniska kunskaper att särskilt beaktas i forskningsprogrammet, liksom på att det är väsentligt att man inom rådgivningen noga följer och vidareförmedlar de rön som erhålls inom forskningen. Fru talman! Jag har inget yrkande med anledning av vår motion utan nöjer mig med att uttala den förhoppningen att tillräckliga medel ställs till forskningens förfogande för detta mycket angelägna ändamål. Om inte får vi väl återkomma vid ett annat tillfälle.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 13 — som är ett omfattande betänkande, där många frågor tas upp — behandlas också en motion av Rune Backlund och mig angående lokaliseringen av den skogliga forskningen. Även om utskottet i betänkandet hänvisar till att Sveriges lantbruksuniversitet uppmärksammat behovet av ökad forskning och håller på att utarbeta ett program för intensifierad forskning rörande sydsvensk skogsskötsel, vill jag här och nu ta tillfället i akt att framföra några synpunkter. Den skogliga forskningen har hittills varit inriktad på skogsproduktion i norra Sverige. Vi hälsar därför med tillfredsställelse att lantbruksuniversitetet uppmärksammat behovet av skogsforskning också i södra Sverige. Behovet av sådan forskning har påpekats från många håll. Under de senaste åren har vi fått upprepade larmrapporter om skogsdöd och växande skogsskador ute i Europa. Särskilt hårt drabbad är skogen i vissa öststater och i Västtyskland. Under 1983 upptäcktes också skador på den svenska skogen. Vi saknar ännu de fulla kunskaperna om de komplicerade samspel mellan luftföroreningar, försurande ämnen och andra miljöfaktorer som åstadkommer skador på skogen. Såväl bland aktivt skogsfolk som bland forskare är man ense om att man i södra Sverige inom skogsnäringen står inför en rad problem som måste lösas. Det största problemet är luftföroreningarna och försurningen, men det finns också mycket annat som hotar, exempelvis skadeinsekter och svampangrepp. Götalands skogar, som omfattar en dryg femtedel av Sveriges skogsmark, svarar för nära en tredjedel av landets årliga tillväxt. Skogsnäringen är betydelsefull för Götaland, inte minst för Smålandslänen. Jönköpings län har t.ex. nära 700 000 ha skogsmark. En skoglig forskningsenhet på Sveriges lantbruksuniversitet bör förläggas till ett skogslän som så allsidigt som möjligt representerar sydsvenskt skogsbruk och skogliga förhållanden. Det gör Jönköpings län, och vi har därför i vår motion föreslagit att forskningsenheten skall inrättas vid skogsinstitutet i Värnamo. Med denna lokaliseringsort skulle skogsforskningen dra nytta inte bara av att länets huvudnäring, dvs. skogsnäringen, känneteckas av stor livaktighet utan också av att södra skogsinstitutet — högskolan under Sveriges lantbruksuniversitet för skogstekniker — finns just i Värnamo. Skogsinstitutet kan vara en förmedlare av forskningens resultat i och med att eleverna blir, när de är färdigutbildade, fältpersonal inom skogsbruket och då har möjlighet att föra ut såväl nya forskningsresultat som skogsbruksmetoder i tillämpningen. Lärare och elever kan också ses som en resurs för själva forskningsarbetet, genom att t.ex. medverka i praktiska försök. Dessutom finns i länet — som alla vet — skogsstyrelsen, som har att enligt sin instruktion leda de statliga åtgärderna för att främja skogsbruket, och häri ingår även att föra ut skogsforskningens resultat i praktiken. Skogsstyrelsen förfogar ju också över egen forskarkompetens. Vi har vidare Skogens hus i Jönköping, med huvudkontor för bl.a. Såbi. I Jönköpings län finns också Elmia, som är världsledande när det gäller att anordna skogsmässor. Vi menar att med en skoglig forskningsenhet förlagd till Värnamo skulle man kunna dra nytta av korta kontaktvägar till allt det som redan finns uppbyggt och som är betydelsefullt för skogen och skogsnäringen i framtiden. Fru talman! Vår motion föranleder inte i dag någon riksdagens åtgärd, men jag förutsätter att man då utredningsarbetet blir färdigt kommer att förlägga en skoglig forskningsenhet till Värnamo i enlighet med vad vi föreslagit i vår motion.

Fru talman! Genom det beslut riksdagen tog i maj 1978 — vi hade då borgerlig regering — skedde en radikal förändring till det bättre av fiskerilånen. Då höjdes det totala beloppet från 9 till 25 milj.kr., och taket för lånen höjdes från 200 000 kr. till 1 miljon. Senare höjdes det till 1,5 milj.kr. Åtgärden var välkommen och befogad. Det förelåg ett stort behov av förnyelse av den svenska fiskeflottan, då den under ett par lågkonjunkturer avtappats på den bästa delen. Samtidigt, dvs. 1978, infördes kondemneringsbidrag. Det innebar att den som skrotade gamla uttjänta båtar fick en viss ersättning, ett system som sedan flera årtionden tillbaka funnits i våra grannländer men som socialdemokraterna inte kunnat förmås att införa. Det behövdes en borgerlig regering för att få det genomfört. Riksdagsbeslutet i maj 1978 var en stor framgång för svenskt fiske och innehöll flera positiva saker som ingav yrkesutövare en ny tro på framtiden. Efter valet 1982 har inte mycket hänt som gagnat fisket. Socialdemokraterna har urholkat besluten som togs 1978. Normprissystemet är snart en parodi på förhandlingar, där förhandlingsuppdraget mer eller mindre avgör avtalet innan förhandlingar inletts. Minskning av bidragen till säkerhetsutrustning är också någonting negativt, för det går ut över säkerheten i ett riskfyllt arbete. Den som hörde Håkan Strömberg i gårdagens debatt kanske lade märke till hur han beskrev fiskerilånen som varande fördelaktiga. Det är riktigt att de är fördelaktiga. Men för den skull behöver man inte missunna fiskarkåren fördelaktiga lån om man tar hänsyn till lönsamheten inom fisket, till en del beroende på usla avtal med EG, där man avtalat om ensidiga tullar som med 15 0 och för beredd vara med 20 96 drabbat svenskt fiske. Jag förstår att Håkan Strömberg och hans parti missunnar oss lånen. I fjol gick man ännu längre. Då föreslog man att de skulle tas bort. Men socialdemokraterna fick inte kommunisterna med sig, utan dessa stödde de borgerliga. Faran avvärjdes — åtminstone för den gången. Och det är vi tacksamma för. I år föreligger borgerliga motioner som följts upp med en gemensam reservation om en höjning av lånebeloppet med 15 milj.kr. Eftersom beloppet varit oförändrat under åtta år, är det ingen oskälig uppräkning. Men majoriteten, socialdemokraterna och vpk, säger nej. Även om räntan är förmånlig är det fråga om lån som återbetalas, lån till en näring som skapar sysselsättning i glesbygd med en känslig miljö. Det är lån till en näring som är oumbärlig för folkförsörjning och försvar, lån till en näring som saknar gränsskydd och inte kan konkurrera på Europamarknaden på grund av huvudlösa avtal om ensidiga tullar. Jag beklagar majoritetens negativa inställning till vår näring och yrkar bifall till reservation 38.

Fru talman! Den senaste tidens debatt har i blixtbelysning visat vilka brister och nackdelar den moderna stordriftsproduktionen av våra livsmedel för med sig. Jordens naturliga resurser utarmas. En mängd gifter och konstgödsel sprids i vår miljö. I fråga om animalieproduktionen förekommer en behandling av djuren som de flesta människor tar avstånd från. Konsumenterna ställer krav på livsmedel med kvalitet och vill inte ha en mängd kemiska tillsatser vare sig vid odling eller vid förädling, och de tar bestämt avstånd från kött som är fyllt med hormoner eller antibiotika. I Sverige finns det gedigna kunskaper om och omfattande erfarenheter av den biodynamiska odlingen. Den kämpar dock en ojämn kamp mot ekonomiska bekymmer och för det mesta också myndigheters oförstående. Attityderna är dock nu på väg att svänga mot en mera generös och positiv inställning till den biodynamiska odlingen, och det är hög tid att ge den en del av de gemensamma resurserna för att bevara och utvidga den kunskap och erfarenhet som finns på området när det gäller rådgivning, utbildning och forskning.

Framtiden kräver ett ökat ansvarstagande för jorden och dess begränsade resurser. För att förverkliga detta krävs att olika odlingsinriktningar i dag får resurser att fritt utvecklas vidare. Allt fler människor och organisationer har visat ett starkt ökande intresse för den biodynamiska odlingen under de senaste åren. För att möta detta intresse har företrädare för den biodynamiska rörelsen i Sverige anordnat föredrag, kurser och utställningar som riktar sig såväl till yrkesverksamma odlare som till allmänheten. Detta arbete har utförts med ideella insatser, ofta med personliga uppoffringar, och helt utan ekonomiskt stöd från stat eller kommun. Efterfrågan på den kunskap och de erfarenheter som finns samlade i orten Järna, som faktiskt är Nordens centrum för biodynamisk odling och för antroposofin, är nu så stor att de ideella insatserna inte räcker till. Det är framför allt rådgivning, utbildning och forskning som är angelägna områden för statligt stöd. Mycket av verksamheten utgörs av rådgivning, baserad på försök och forskning och på praktiska erfarenheter. Denna verksamhet har folkrörelsekaraktär och sker helt med frivilliga medel och ideella insatser. Allt större krav ställs också på utbildning. Sedan 1944 har Biodynamiska föreningen och senare även Nordisk forskningsring för biodynamisk odling arrangerat odlingskurser riktade till allmänheten. Man kan faktiskt säga att lärarkollegiet vid deras försöksoch praktikgård representerar en stor del av sakkunskapen i Europa inom området alternativa odlingsfomer. Självfallet måste också forskningen på området få en rimlig del av den allmänna satsning som görs på forskning över huvud taget. En seriös satsning på den biodynamiska odlingen ger många fördelar. Den möter de krav konsumenterna ställer på livsmedel med högre kvalitet. Den bidrar till att hindra jordförstöring och till att förvalta de gemensamma resurserna. En sådan satsning innebär också att man tar till vara och stödjer de få människor som i dag i Sverige har kunskaperna och erfarenheterna på området. En sådan satsning vill dock inte utskottets majoritet göra. Mot den bakgrunden vill jag yrka bifall speciellt till reservation 51, men i övrigt också till Kerstin Gellermans yrkanden.

Fru talman! Att ha en bra bostad är av grundläggande betydelse för oss alla. Insikten om detta är bakgrunden till att vi i vårt land satsat och fortfarande satsar stora resurser på bostadsområdet. Vårt bostadsbestånd har förbättrats starkt när det gäller antal lägenheter, standard och yta. Miljömässigt har det dock begåtts många misstag som nu måste rättas till. Bostadspolitiken måste eftersträva långsiktighet i sina åtgärder. De reformer av politiken som nu är nödvändiga måste därför ha som mål att få långsiktigt gällande villkor för finansieringen och för det statliga stöd som utgår till boendet. Planeringen måste inriktas på att få ett varierande bostadsbestånd, så att önskemål om hur man vill bo kan tillgodoses. Huvuddragen i de regler som i dag styr bostadslångivningen beslutades av riksdagen 1974. Utvecklingen därefter har medfört att vi i dag är i behov av nya reformer. I dag har vi ett stort bostadsbestånd, och behovet av nybyggnad har minskat och efterträtts av ett större ombyggnadsbehov. Kostnaderna för byggandet har ökat starkt. Boendekostnaderna har ökat, framför allt på grund av ett högt ränteläge och ökade kostnader för uppvärmning. Samhällets kostnader för bostadssektorn har ökat starkt genom ränteoch bostadsbidrag samt genom att underskottsavdragen minskar kommunernas och statens skatteinkomster. Reformerna inom bostadspolitiken bör enligt centerns mening präglas av att vi minskar detaljstyrning och byråkrati. De enskilda människorna bör ges möjlighet till större engagemang och ansvar för sitt boende. Vi bör ge utrymme för många parter att vara verksamma inom sektorn och stimulera fram variation och mångfald.

De förslag vi lagt fram i motioner och reservationer till bostadsutskottets betänkande 13 präglas av denna principiella inriktning för bostadspolitiken. Regeringens förslag i budgetpropositionen för nästa budgetår rymmer inte särskilt många nya förslag. Det största är den förändring av bostadsbidragen som riksdagen redan behandlat och där utskottet fick korrigera eftersom regeringen räknat fel. Sedan har man en del mindre förändringar som jag delvis skall komma tillbaka till under resten av mitt anförande. Det finns ett stort antal reservationer till vårt betänkande. Det beror naturligtvis på att bl.a. centerpartiet har velat ha väsentliga förändringar i politiken redan detta budgetår, vilket dock inte vunnit gehör hos majoriteten, utan måst framföras som reservationer. Jag skall i mitt anförande behandla frågor som rör ekonomi och finansiering samt frågor man skulle kunna säga är av byråkratityp. Birgitta Hambraeus kommer senare att behandla ett antal andra viktiga frågor, t.ex. fortsatt förbättringslåneverksamhet, varsam upprustning och anslag till kulturellt värdefull bebyggelse. Jag skulle vilja inleda kommentarerna till bostadspolitiken med några ord om centerpartiets syn på nödvändigheten av att få ett ökat sparande på bostadssektorn. Bostadskommitténs utredningar visar att med dagens förutsättningar svarar staten för ungefär 65 90 av kapitalkostnaden. Det är viktigt att denna andel kan minskas. Med en annan typ av lån kommer den att minska något, men det är ändå oerhört angeläget att vi ger utrymme för större eget sparande till bostad. Vi har föreslagit att det skall införas privata investeringskonton på vilka man kan göra skattefria avsättningar de år man har möjlighet till detta. Pengarna kan sedan användas för att skaffa en egen bostad eller för att investera i bostadsobligationer, detta för att man i alla typer av boende skall ha möjligheter att utnyttja denna form av sparande. Dessutom bör de kunna användas till amorteringar. Vi är medvetna om att vi med detta kortsiktigt minskar skatteunderlaget för kommunerna och staten. Men långsiktigt är det oerhört angeläget att denna typ av sparande stimuleras, så att vi på lång sikt får mindre belastning på stat och kommun och får större eget ägande i boendet. Vi har vidare när det gäller finansieringssystemem sedan 1982/83 års riksmöte i motioner framhållit att man borde rationalisera systemet genom att uppmuntra låntagare att lösa in sina små bostadslån. Det finns två motiv för detta. Det ena är att det minskar statens budgetunderskott, och det andra är att det också minskar den bostadsadministration som finns och skulle ge förutsättningar för en rationalisering och senare en decentralisering av lånebesluten till i huvudsak kommunal nivå. Först i årets proposition har regeringen redovisat sina synpunkter på detta förslag och då framhållit att bostadsstyrelsen är negativ till att denna typ av åtgärder vidtas. Vi kan konstatera att sedan dess har riksdagsmajoriteten beslutat att höja bostadslåneräntan till 13,4 92 och att bostadsinstituten för, tror jag, sjunde gången på några månader har sänkt räntorna. I dag framstår det alltså såsom ännu mera motiverat för den enskilde låntagaren att göra en sådan inlösen av sina bostadslån. Vi kunde också i förra veckan se att låneinstitut i annonser uppmanade kommunerna att nu begagna tillfället att utnyttja erbjudanden om inlösen av markförvärvslån och tomträttslån. Regeringen och utskottsmajoriteten har alltså ställt sig kallsinniga till att den föreslagna åtgärden vidtas. Jag är övertygad om att vi när vi ser redovisningen för både innevarande och nästa budgetår kommer att kunna konstatera att staten har fått in betydligt mera än vad som varit kalkylerat. Det är därför synd att man inte velat ställa upp och vidta de föreslagna budgetmässiga åtgärderna, som skulle vara bra både för låntagarna och för statskassan och ge förutsättningar att städa upp i vårt finansieringssystem. Jag vill också kommentera den reservation som gäller en enhetlig finansiering och SBAB:s roll i detta sammanhang. Vi tyckte att majoriteten när den följde centerpartiets förslag om utflyttning av denna finansiering från statsbudgeten valde en felaktig väg, nämligen att inrätta ett nytt statligt institut. Vi menar att man skulle ha tagit steget fullt ut genom att föra ut finansieringen på kapitalmarknaden. Vi är medvetna om att man behöver spara på de statliga kostnaderna för boendet. De förslag som har lagts fram med anledning av årets bostadsproposition innebär bl.a. att de räntebidrag som i dag utgår till äldre lån skall avvecklas snabbare. Det förslaget har inte vunnit gehör hos utskottet. Bostadskommittén har samma synpunkt som centerpartiet i detta sammanhang, nämligen att räntebidragsgivningen till de äldre lånen kan upphöra. Vi har också föreslagit ett avskaffande av hyresrabattsystemet och hyresförlustgarantierna. Den mera långsiktiga omläggningen av finansieringssystemet måste ha en sådan inriktning att låntagaren får större ekonomiskt ansvar. Samtidigt måste vi se till att det skapas förutsättningar för en omfördelning över en längre tid för att ge även dem som inte har stora ekonomiska resurser eller stora inkomster möjlighet att skaffa egen bostad. Jag skall inte vidareutveckla diskussionen om räntelånen i dag, eftersom utredningen nu är ute på remiss och vi kan räkna med att det blir nästa riksmötes uppgift att ta ställning till hur det framtida lånesystemet skall vara utformat. I samband med det har vi också berört frågan om den statliga fastighetsskatten. Vi vidhåller att den bör avskaffas. Jag skall inte återupprepa motiven för detta, även om de är mycket starka och systemet som sådant slår felaktigt. Vi tycker framför allt att utformningen av politiken är principiellt felaktig. Vi vill från centerpartiets sida speciellt se till att människor får möjligheter att spara i den egna bostaden, och vi har naturligtvis då också den tanken att den som gör en uppoffring skall med tiden få tillbaka en viss fördel härav. Men om staten inför en beskattning som tar tillbaka det som vinns, blir det ju inte stimulerande att försöka förbättra bostadsstandarden genom att satsa pengar i hopp om att med tiden få bo litet billigare. Det är alltså ett avgörande principiellt fel i fastighetsskatten, vilket gör att vi föreslår att den skall avskaffas. Regeringen har i proposition 95, som vi också behandlar i detta betänkande, föreslagit att man skall reducera räntebidragen till bostäder som har stora överkostnader. I princip tycker vi att det är rätt. Vi har tidigare sagt att utformningen av statens stöd borde vara sådan att vi upp till en viss nivå hade statligt stöd. Om man av skilda skäl vill bygga på ett annat sätt med stora ytor, annan standard, osv., skall man alltså som låntagare eller boende få finansiera det själv. Vi tycker då att regeringen här valt fel princip när den nästan permanent räknar med att överkostnaderna är någonting normalt. Vi har föreslagit att man i stället skulle ha gjort en uppräkning av tidskoefficienten, då man hade klarat av detta problem, och utformat stödet så att man har fullt räntebidrag upp till 100 96 av det schablonberäknade låneunderlaget. När man kommer över detta för vissa områden och vissa hus skall man ha möjlighet att få halva räntebidraget för en nivå från 100 till 115 96 av det schablonberäknade låneunderlaget. Vi tycker att det är principiellt fel uppläggning som valts. Den utformning som vi förordar hade också tillgodosett kraven i yrkandena från moderat håll beträffande exempelvis småhus och gruppbyggen, som nu kommer utanför systemet. Avslutningsvis tar jag upp några av byråkratifrågorna. Regeringen föreslår att frågan om varaktigt behov — det är det avgörande för om man får statligt stöd eller inte — nu helt skall avgöras av kommunen. Det kan tyckas innebära en decentralisering och ur den synpunkten vara riktigt. Vi tycker att det i det här läget ändå är angeläget att det finns en besvärsrätt, inte enbart en formell sådan. I dagens situation kan en person inte bygga en egen bostad med mindre än att han får tillgång till de förmåner som finns i den statliga finansieringen. Han blir alltså helt beroende av en enda instans, det kommunala förmedlingsorganet. Vi tycker också att man bara tar ett halvt steg i fråga om det kommunala inflytandet i bostadsrättsföreningar. Regeringen anser att det här börjar bli en betungande arbetsuppgift för kommunerna, och alltså backar man från tio till fem år. Vi tycker att bostadsrättsföreningarna i dag har en så god organisation och att det finns möjligheter att köpa den service som en förening behöver ekonomiskt, juridiskt och tekniskt, varför det inte finns någon anledning att kommunerna skall ha representation i styrelse och revision när det gäller bostadsrättsföreningar. Den lagstiftningen borde avskaffas. Vidare tycker vi att markvillkoret har spelat ut sin roll och inte behöver finnas i fortsättningen. Vi har även vänt oss emot att man tar bort möjligheten för den som har hyreshus i småskalig verksamhet att, om han är fackman, utföra ett rätt omfattande arbete på fastigheten. Man får inte i fortsättningen möjlighet att räkna in detta i låneunderlaget. Det är felaktigt. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där Birgitta Hambraeus och mitt namn återfinns — tillsammans med andra eller ensamma.

Fru talman! De boendes önskemål måste enligt folkpartiets uppfattning vara utgångspunkten för bostadspolitiken. Detta innebär att ökad valfrihet måste eftersträvas för de boende. Staten skall inte genom ekonomiska styrmedel eller administrativa regleringar gynna eller missgynna vissa upplåtelseformer, bostadstyper eller fastighetsägare. Boende med äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt bör ges så likartade villkor som möjligt. Flera undersökningar visar att människor som bor i hyreslägenheter ofta önskar bo med bostadsrätt. Många uppskattar den förening av enskilt ägande och gemensamt ansvarstagande i demokratiska former för fastigheten som bostadsrättsboende erbjuder. Detta innbär bl.a. att möjligheterna att bo med bostadsrätt bör öka. Under den tid folkpartiet ansvarade för bostadspolitiken ökade möjligheterna att ombilda hyresrätter till bostadsrätt, genom att de boende fick förköpsrätt vid försäljning av fastigheter. Folkpartiet anser att det är viktigt att äldre och handikappade ges möjlighet att bo kvar i sina bostäder och att de har rätt till eget rum på vårdinstitutioner. Karl-Göran Biörsmark kommer senare i sitt anförande att särskilt uppmärksamma dessa krav från folkpartiet. Det finns också stor efterfrågan på mindre lägenheter från t.ex. ungdomar. Detta gäller inte minst i våra storstäder. I Göteborg har det exempelvis försvunnit över 4 000 mindre lägenheter i form av enoch tvårumslägenheter under den första delen av 1980-talet. Detta är en konsekvens av de ombyggnadsoch saneringsprogram som där har genomförts. Det är viktigt att planera för den efterfrågan som finns för att få en balans inom boendet. Vi tycker därför inte att statligt stöd bör utgå för sammanslagningar av lägenheter. Det kommer antagligen alltid att finnas en efterfrågan på små och därmed också billigare lägenheter från t.ex. ungdomar. Folkpartiet anser att fastighetsskatten bör avskaffas. Den höjer skattetrycket och har dessutom tvingat fram ökade räntesubventioner till vissa fastighetsägare. Höjda skatter och subventioner är ingen lösning på problemen inom bostadssektorn. Fru talman! Det är viktigt att minska bostadssubventionerna, inte minstav Prot. 1985/86:119 statsfinansiella skäl. En större reducering av bostadssubventionerna kräver 17 april 1986 ett förändrat bostadsfinansieringssystem. Ett sådant bör utformas så att kostnaderna fördelas över tiden på ett bättre sätt. Bostadskommittén har i sitt betänkande lämnat en del förslag till lösningar när det gäller den framtida bostadsfinansieringen. Exakt hur systemet bör förändras och i vilken takt subventionerna bör minskas har vi inte tagit ställning till. Vi utgår från att regeringen under 1986 lämnar ett förslag till ett nytt bostadsfinansieringssystem, som leder till väsentligt sänkta bostadssubventioner utan oacceptabla följder för boendekostnaderna. De grupper som behöver särskilt stöd, exempelvis barnfamiljerna, bör ges ett generellt stöd som inte är konsumtionsstyrande. Inom bostadsutskottet kommer vi förmodligen att under hösten ha djupgående diskussioner om hur det framtida bostadsfinansieringssystemet skall utformas. Lägre bostadssubventioner medför också ett mindre behov av detaljstyrande regleringar. Det är viktigt att vi får en bostadspolitik som i mindre utsträckning präglas av regleringar och i högre grad anpassas till de boendes önskemål. Folkpartiet anser att beslutet att bilda ett nytt statligt kreditinstitut, SBAB, bör upphävas. Det finns starka skäl som talar för att samordna bottenlån och bostadslån. För fastighetsägarna innebär det en förenkling. Det blir totalt sett också en rationellare kredithantering. De statliga bostadslånen bör därför ersättas av lån som finansieras av bottenlåneinstituten, dvs. stadshypotekskassorna BOFAB och SPINTAB. Dessa har också förklarat sig villiga att medverka i en sådan långivning. Härigenom kan SBAB avskaffas. Fru talman! Folkpartiet yrkar också att markvillkoret skall avskaffas. Kommunernas möjligheter att styra byggandet är tillräckliga. Markvillkoret var av stor betydelse när kommunerna under 1970-talet genomförde stora utbyggnader, men är i dag inte längre nödvändigt. En allt större del av byggnadsverksamheten avser ombyggnad och underhåll. Bostadsbyggandet har minskat till rekordlåga nivåer. Under 1985 påbörjades endast ca 30 000 lägenheter. De totala bostadsinvesteringarna är dock relativt oförändrade. Det ROT-program som infördes 1984 har nu fungerat i några år. Regeringen aviserar att en översyn skall göras och att en redovisning av utvärderingen skall lämnas till riksdagen till hösten. Folkpartiet har kritiserat ROT-programmet bl.a. därför att det ytterligare ökar bostadssubventionerna. Under 1986—1987 beräknas behovet av utbetalningar av det särskilda räntebidrag som utgår för förbättring av bostadshus att uppgå till 320 milj.kr. Detta har dock varit positivt i den bemärkelsen att skillnaderna i kostnad mellan en försiktig upprustning och en omfattande ombyggnad har minskat. Folkpartiet motsatte sig att detta särskilda räntestöd infördes och har därför krävt att ROT-programmet skall avvecklas och att regeringen skall presentera ett mer genomarbetat förslag till bostadsförbättringsprogram. 41 Men med hänsyn till att programmet har varit verksamt i två år och till att regeringen i höst återkommer med en utvärdering avstår vi nu från att kräva förändringar. Vi återkommer med förslag i samband med att utvärderingen föreläggs riksdagen. Det är dock angeläget att stödet till ombyggnad och underhåll utformas så, att det blir förmånligare att göra en mer varsam upprustning, vilket ofta överensstämmer med hyresgästernas önskemål. Det är därför angeläget att ge de hyresgäster som berörs större möjligheter att påverka. Översynen av bostadsförbättringsprogrammet bör bl.a. syfta till att göra detta möjligt i högre grad. När det gäller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har det funnits ett antal motioner från folkpartiet, centern, moderaterna och vpk om att höja de anslag som regeringen har föreslagit. Jag tycker det är glädjande att vi från dessa partier har kunnat ena oss och bilda en utskottsmajoritet. Utskottets förslag till ram för de antikvariska myndigheterna blir när det gäller förhöjt låneunderlag och tilläggslån 40 milj.kr. för första halvåret 1986 och 80 milj.kr. för budgetåret 1986/87. Det innebär att lån till upprustning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i landet får ett efterlängtat tillskott och gör att bl.a. begärda upprustningar eventuellt i Gamla stan i Helsingfors, Göteborgs city, Kalmar osv. kommer i ett gynnsammare läge. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer till betänkandet som folkpartiet står bakom.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Samtidigt vill jag säga att bakgrunden till min fråga — jag är medveten om att detta nyligen varit på tapeten — är en alldeles färsk rapport från byggforskningsrådet som jag tycker är ganska alarmerande. Av rapporten framgår att antalet energirådgivare i kommunerna har reducerats till ungefär en tredjedel jämfört med vad som fanns under den tid då bidrag för energirådgivning utgick. Det tyckte jag var anledning nog att aktualisera den här saken — mot bakgrund av den vikt som man från bostadsdepartementets och de olika partiernas sida fäster vid energihushållningen, med hänsyn till dess stora betydelse inte minst när det gäller möjligheterna att klara kärnkraftsavvecklingen. De undersökningar som har gjorts visar att läget är betydligt sämre än man förutsåg i de utvärderingar som bostadsministern hänvisar till i svaret. Det är bra att i svaret kunna notera att regeringen och olika sektormyndigheter kommer att stödja kommunerna då det gäller energirådgivning. Men bostadsministern är lika väl medveten som jag om att det ofta gäller de kommuner som har den sämsta ekonomin och att de också har det största behovet av att få ekonomiskt stöd och bidrag. Min följdfråga blir därför: Kan bostadsministern tänka sig att ompröva frågan så att regeringen också ger bidrag, inte bara råd och anvisningar, i detta fall? hindra sydafrikanskt deltagande i planerat möte i Sverige med

Herr talman! Jag kan helt och fullt instämma i vad bostadsministern sade i sitt andra inlägg. Jag kommer för min del att fortsätta att försöka övertyga kommunerna om vikten av insatser på detta område. Nu är det emellertid ett faktum att även de rådgivare som finns kvar i kommunerna där utnyttjas för andra ändamål. I många fall har de omplacerats till olika förmedlingsorgan, till fastighetsunderhåll osv. Även de kvarvarande energirådgivarna i kommunerna har alltså nu börjat att utnyttjas för andra uppgifter, trots att det finns så oerhört många och viktiga uppgifter då det gäller energirådgivning. Detta gör att jag är orolig för att det inte kommer att hända särskilt mycket, om inte ekonomiskt stöd och bidrag i någon form kan återinföras för att också i fortsättningen stimulera denna rådgivning.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag inser naturligtvis att det i detta fall finns något av ett dilemma: två utrikespolitiska strävanden från svensk sida kan komma i konflikt med varandra. Dels gäller det universaliteten i FN-systemet, dels vår attityd till Sydafrika. Jag har ju inte i frågan antytt att vi skulle kräva att Sydafrika skall uteslutas ur IAEA, även om det kanske med hänsyn till de misstankar som vi kan hysa om Sydafrikas kärnvapenpolitik kunde finnas vissa skäl att resa den frågan. Men vi har ju också slagit fast att vi inte önskar besök i Sverige av officiella företrädare för den sydafrikanska regimen och att vi skall ha en mycket restriktiv inställning när det gäller att släppa in personer med den bakgrunden i vårt land. Därför tycker jag att man borde ha övervägt om vi har några möjligheter att stoppa sydafrikanskt deltagande i denna konferens i Sverige — poängen är ju den att den hålls i Sverige —, antingen genom visumförfarande eller, om man anser att man inte kan använda sig av så formella metoder, genom att man för svenskt vidkommande klargör att sydafrikanska representanter inte är välkomna till Sverige. Det hade kanske varit bra om utrikesministern hade utnyttjat tillfället att i kammaren klargöra att den svenska regeringen gärna ser att de sydafrikanska företrädarna stannar hemma och inte deltar i konferensen, som råkar hållas just i Sverige.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret men kan samtidigt inte underlåta att uttrycka min förvåning över det sätt på vilket den svenska regeringen sluter upp bakom ensidiga uttalanden av kabinettssekreteraren. Därmed fjärmar man sig också i hög grad från den syn som annars är allmänt rådande i västerlandet när det gäller UNITA och dess verksamhet. Det kan inte vara främmande för utrikesministern att den nuvarande kommunistregeringen i Luanda skändligen svek de överenskommelser som ingicks 1975, när landet avkoloniserades, och att man med kubanska legoknektars hjälp har tagit makten — kubanska legoknektar som betalas med 7 300 kr. per man och månad av de oljeinkomster landet har. Det kan väl inte heller ha undgått utrikesministern att Amnesty Internationalitvå olika rapporter har reagerat mot regeringen i Luanda. Inte heller kan det väl ha undgått utrikesministern att det nämns att östtyskar har ett läger söder om Luanda, där bl.a. medlemmar av Bader Meinhof, IRA, PLO, ANC och SWAPO tränas. I detta sammanhang anklagas UNITA för samröre med Sydafrika, men som doktor Savimbi själv har uttalat tar han den hjälp han får. Även om han själv ursprungligen är utbildad i Mao Tsetungs Kina gör detta honom icke till någon maoist. Han tar hjälp därifrån, från Marocko, från Saudi-Arabien och, som nu senast, också från USA. Hans van den Broek, den holländske utrikesministern, som nyligen besökte Sverige, har också i olika samman hang uttalat sitt stora intresse av att ta emot och närmare diskutera med doktor Savimbi. Det finns all anledning för den svenska regeringen att i hög grad nyansera sin syn, framför allt när det gäller det hot som väl aldrig någonsin egentligen har uttalats och som för övrigt skrevs av UNITA:s Parisorganisation.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Vi känner namnen på 11 000 s.k. refusniks som under tio år eller mer försökt att få komma till Israel men förvägrats den rätten. Det är alldeles utomordentligt att regeringen är beredd att göra insatser och också har gjort insatser. Men jag skulle gärna vilja veta om utrikesministern kommer att ge offentlighet åt de reaktioner som Sovjetunionens representanter nu ger till känna i Bern. Jag tror att just offentligheten behövs hela tiden. Vi såg det i samband med Sjtjaranskij-fallet. Hade inte ledare världen över tagit upp fallet gång på gång, hade säkert inte Sjtjaranskij varit fri i dag. Vi känner till att 383 000 judar i Sovjetunionen har inbjudan som man bett om från släktingar i Israel. Men det handlar inte bara om att återförenas — det handlar också om att få möjligheter att hänge sig åt sin religion och sin kultur om man stannar kvar i Sovjetunionen. Jag vill göra gällande, herr talman, att om man inte resolut försöker komma någon vart på det här området blir det svårt att komma någon vart med övriga målsättningar i Helsingforsdokumentet. Abba Eban besökte nyligen Norden och var också här i Sverige. Vi lyssnade på honom i utrikesutskottet. Han gjorde under sitt besök här i Norden gällande att för att nå fred i Mellanöstern måste man komma någon vart också med judarnas situation i Sovjetunionen. Jag skulle alltså av utrikesministern gärna vilja höra: Kommer reaktionen från Sovjets delegater i samband med Bernmötet att ges offentlighet?

Herr talman! Margareta Gard har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att svenska företag ges reella möjligheter att konkurrera om beställningar av materiel till försvaret. Frågan är ställd med anledning av försvarets beställning från utlandet av dieselmotorer till kustkorvett 90. Reglerna om upphandling av materiel till försvaret säkerställer att svensk industri kan konkurrera med utländsk industri på lika villkor. Vid upphandling av försvarsmateriel ansvarar den anskaffande myndigheten — i detta fall försvarets materielverk — för att offerter infordras från de företag som bäst bedöms kunna uppfylla de tekniska, ekonomiska och tidsmässiga kraven. Efter vad jag har låtit inhämta bedömde försvarets materielverk och huvudleverantören av kustkorvetten, Karlskronavarvet AB, att den svenska tillverkaren inte kunde uppfylla de ställda kraven på framdrivningsmaskineriet.

Herr talman! Jag får tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Att vårt försvar skall ha ändamålsenlig och väl fungerande utrustning är helt givet. Men det svar som försvarsministern har lämnat är en aning förvånande — det stämmer faktiskt inte med de uppgifter som jag har fått. Men jag får tro försvarsministern på hans ord och förutsätta att man förhandlar på ett sådant sätt att det vid ett annat tillfälle finns chans för Hedemora Verkstäder att få vara med. Det kändes ganska beklämmande för de anställda och för ledningen i Hedemora när de upptäckte att de inte fick vara med och delta i projektstudien av maskineriet till kustkorvett 90. Jag hoppas och tror att det var ett olycksfall i arbetet — trots försvarsministerns förklaring här. Hedemora Verkstäder har obestridligen en stor kompetens på området och borde få komma med som anbudsgivare. Det borde väl ändå vara en självklarhet att man så långt det är möjligt strävar efter att få svensk industri som leverantör till vårt försvar. Skall svensk industri kunna behålla sin kompetens och utvecklas måste den också komma i fråga som anbudsgivare vid statlig upphandling, inte minst med tanke på den arbetssituation som råder på många orter. Det gäller också i hög grad Hedemora, som drabbats hårt av minskad industrisysselsättning. Av den anledningen är det viktigt att arbetstillfällen inte går företaget förbi på grund av ett sneddrivet eller oklart — Prot. 1985/86:119 upphandlingsreglemente. Det är väl ändå av intresse från försvarssynpunkt? — 17 april 1986 Även av det skälet borde man — det vill jag slå fast — sträva efter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

Herr talman! Jag ber att få tacka Anita Gradin för svaret. Det är dock egentligen inget svar på de frågor som jag har ställt. Jag har frågat beträffande personer i opposition mot den turkiska regimen och Anita Gradin hänvisar till att det avgörande för ett ställningstagande är vad varje individ har påstått om sin egen situation. Jag skall ta upp ett konkret fall, det som är anledningen till att jag har väckt frågan. Just nu befinner sig den turkiska antifascisten och vänstermannen Sabri Atman i en desperat situation efter regeringsbeslut om utvisning till Turkiet. Solidaritetsoch räddningsinsatser pågår för närvarande med syfte att skona Atman från det hotfulla öde, med risk för tortyr, som kan vänta i Turkiet. ”I går Aslam — i dag Atman” är en paroll som har använts så sent som i lördags vid demonstrationer i Göteborg. Nyligen har också uppgifter från Turkiet visat att tortyr fortfarande används som utpressningsmetod och att vid ett sådant tortyrtillfälle en man i Turkiet också har angett denne Sabri Atman. Svenska kommittén för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet har för en tid sedan i ett skarpt uttalande, som också har undertecknats av en rad riksdagsledamöter, fäst uppmärksamheten på att ett fortsatt och utbrett bruk av tortyr förekommer och att militärdomstolar fortsätter att fastställa domar om dödsstraff. Jag undrar om regeringen inte känner till dessa förhållanden. Eller är det så att regeringen har kunskapen men trots det utsätter Atman och hans antifascistiska kamrater för utvisning till Turkiet? När regeringen tog tillbaka sin anmälan mot Turkiet, som hade lämnats till Europarådets kommission för mänskliga rättigheter, var det många som undrade vad som egentligen låg bakom. Nu när jag har beskrivit Atman som person och tagit upp hans fall som exempel vill jag återigen fråga Anita Gradin: Kan man skicka tillbaka antifascister och aktiva vänstermänniskor som har angetts i Turkiet till Turkiet utan risk för deras säkerhet?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

Vidare är det så att man inte ens kan vara fackligt aktiv i Turkiet utan risk för säkerheten och för att fängslas. Men om inte Anita Gradin tror på det vill jag nämna följande: Alldeles nyligen kom det ett pressutskick från LO, där man talar om att utrikesminister Sten Andersson har fått ett brev från LO och TCO med krav på att Europarådets session i Turkiet flyttas. ”Turkiet respekterar inte fackliga frioch rättigheter och bryter därmed mot Europarådets egen konvention om mänskliga rättigheter”, heter det i brevet. ”Därför är Turkiet en olämplig plats för en sådan session.” När människor inte ens kan vara fackligt aktiva, hur kan då Anita Gradin underlåta att svara på den fråga som jag ställde tidigare?

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en lagändring för att möjliggöra fortsatt verksamhet vid de läkepedagogiska instituten. Daniel Tarschys framhåller i sin fråga att omsorgskommittén i sitt betänkande tillstyrkte att de läkepedagogiska instituten borde få möjlighet att verka och utvecklas. Även jag kan ansluta mig till den uppfattningen. Frågan nu är alltså inte om de läkepedagogiska instituten skall fortsätta sin verksamhet eller ej. Snarare handlar det om hur verksamheten skall utformas och utvecklas med hänsyn till den nya omsorgslagen. Jag skall inom kort besöka Järna för att ytterligare informera mig om antroposofernas verksamhet där. Jag kommer att noga följa det förberedelsearbete som pågår på flera håll inför övergången till den nya omsorgslagstiftningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka Bengt Lindqvist för svaret på min fråga. Jag noterar med glädje den positiva grundtonen i svaret. Bengt Lindqvist uttalar, liksom tidigare Sten Andersson, en positiv syn på den verksamhet som bedrivs av de läkepedagogiska instituten. Problemet är ju det att riksdagen i fjol antog en omsorgslag som är relativt strikt i synen på avveckling av institutioner inom omsorgsvården. Man lämnade en liten reservutgång för vuxna som befinner sig inom omsorgsvård, men man angav en mycket mera klar målsättning vad gäller barn som vistas i institutioner. Man talade där om en skyndsam avveckling av institutionerna. Det här beslutet har väckt en hel del oro bland anhöriga och bland ansvariga för omsorgsvården. Man har uppfattat det så att de läkepedagogiskainstituten är inrättningar av den typ som skall avvecklas. Då är det klart att man uppfattar det som dubbla signaler när vi från politikerhåll, från både oppositionen och regeringen, säger att det är inte alls meningen. Lagen har nog fått en alltför rigid utformning, och jag menar för min del att det antagligen är nödvändigt att göra en liten retuschering i lagen. Jag uppfattar statsrådets svar så att han snarare menar att man skall försöka anpassa verksamheten så att den kan gå att föra in under lagen. Den varianten är kanske också möjlig, även om det sannolikt förutsätter en ganska kraftig ändring av verksamheten. Jag ser i alla fall detta som ett positivt svar, och jag utgår ifrån att statsrådet tar de initiativ som behövs, vare sig det gäller förslag till lagändring eller någon tillämpning av lagen som det ligger i regeringens makt att genomföra.
Herr talman! Vi tycks i stora stycken vara överens om inriktningen på arbetet. Jag vill ändå passa på att utveckla mina tankar en liten smula mer. Huvudprincipen är att barn inte skall behöva växa upp på institution. I den bemärkelsen menar jag att den nya omsorgslagen är en verklig framgång för en av de svagaste och mest utsatta grupperna i vårt land, nämligen utvecklingsstörda barn och psykotiska barn. Den kategoriska form lagen fått avspeglar att den vill ge stöd och trygghet åt denna utsatta grupp i samhället. Teoretiskt sett är det naturligtvis möjligt att hävda att den läkepedagogiska verksamheten endast kan bedrivas med nuvarande boendeförhållanden vid Järnainstitutionen. Jag för min del tillåter mig tills vidare tvivla på att detta kan vara riktigt, men jag vill också tillägga att om det skulle visa sig vara riktigt, dvs. om verksamheten i de läkepedagogiska instituten endast kan bedrivas riktigt om man behåller det boende man har, är jag också beredd att överväga lagändring.

Under de senaste åren har landsting och kommuner blivit av med avsevärda belopp på grund av indragningar av kommunala medel till staten. På många håll måste man nu göra direkta ingrepp i verksamheten och även avbryta projekt som är ämnade att utveckla verksamhet. Det talas om trendbrott vad avser utvecklingen av hälsooch sjukvård.
Herr talman! Det viktiga resultatet av denna dags meningsutbyte är, tycker jag, att statsrådet deklarerat en positiv syn på denna verksamhet, att det inte är någons mening att den skall avbrytas abrupt och att statsrådet har en öppen syn på hur vi skall försöka se till att vi kan få överensstämmelse mellan denna verksamhet och lagen. Jag tror då att den akuta oron bör kunna stillas. Jag ser fram emot att få del av vad statsrådet drar för slutsatser av sitt aviserade besök i Järna.
Är socialministern medveten om de negativa effekterna som indragningarna har för landstingens och kommunernas möjlighet att bedriva och utveckla verksamhet?

Herr talman! Birgit Hansson har frågat mig om jag är medveten om de negativa effekter som indragningarna av medel har för landstingens och kommunernas möjlighet att bedriva och utveckla verksamhet. Birgit Hansson säger i sin fråga att det talas om trendbrott vad avser utvecklingen inom hälsooch sjukvården. Något sådant är det inte fråga om. Den uppgörelse som nyligen har träffats mellan staten och Landstingsförbundet angående ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen för år 1987 innebär att dessa ersättningar räknas upp med 5,2 96 jämfört med år 1986. Regeringen har också föreslagit att stimulansbidraget till barnoch ungdomstandvården skall tas bort fr.o.m. år 1987. Detta kan ske eftersom barnoch ungdomstandvården numera är fullt utbyggd inom samtliga landsting och bidraget därmed fullgjort sitt stimulanssyfte. Jag vill framhålla att regeringens åtgärder rörande de statliga transfereringarna till kommuner och landsting ingår i en samlad politik för att åstadkomma samhällsekonomisk balans. Härigenom ges även kommunerna och landstingen ökade möjligheter på sikt att bedriva och utveckla sina verksamheter och inte till att äventyra dessa.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Anledningen till min fråga till socialministern är att jag i vanliga fall har landstinget som verksamhetsområde, både som politiker och yrkesmässigt. Där får jag brottas med konsekvenserna av det minskade ekonomiska utrymmet. Det gäller inte bara det som anges i svaret. Under de senaste åren har miljardbelopp tagits från kommuner och landsting. Det senaste i raden är det ökade grundavdraget. Det som händer nu, efter åratal av åtstramningar enligt osthyvelsmetoden, är att man går in i direkta verksamheter. Det som framför allt drabbas är ännu inte utbyggda verksamheter, däribland primärvården. I våra två största kommuner i Östergötland — Norrköping och Linköping — återstår ännu många vårdcentraler innan det beslutade programmet är genomfört. Enligt de senaste budgetdirektiven, som man beslutade om så sent som i måndags, — Prot. 1985/86:119 skall 40 miljoner sparas, förutom de 90 miljoner som beslutades för två — 17 april 1986 månader sedan. Det är alltså ute i landstingen som man talar om trendbrott. ZZ—HGAH-H Om indragningarna av Av direktiven framgår bl.a. att alla nya projekt och investeringar skall s omprövas — då ligger vårdcentralsplanen verkligen i fara — och att man skall se kommunala medel till staten Att utvecklingen av primärvården bromsas på detta sätt innebär på kort sikt ett mycket dyrt tillstånd med två parallella organisationer för öppenvård, nämligen sjukhusens mottagningar och primärvården. På lång sikt innebär det att det förebyggande arbetet, som bl.a. HS 90 har framhållit vikten av, och där primärvården har en nyckelroll, får ligga för fäfot, och våra förhoppningar om en förbättrad folkhälsa, som också har samhällsekonomiska konsekvenser, grusas. Det som jag här redogör för gäller förvisso inte bara Östergötland.
Herr talman! Nej, regeringen anser att det är de landstingsdrivna vårdcentralerna som skall utgöra basen i hälsooch sjukvården. Låt mig påpeka att när det gäller besparingar inom den statliga verksamheten har en 2-procentsregel gällt sedan budgetåret 1979/80. Beträffande både kommuner och landsting kan vi visa på en volymökning på flera procent under samma tidsperiod. Den beräknade likviditeten för 1985 i kommunerna är 12,8 miljarder och i landstingen 14,9 miljarder. Jag tycker att detta klart visar att statens finanser är betydligt sämre än kommunernas och att det inte är fråga om nedskärningar utan att följden kan bli en begränsning av volymökningen.
Försvarets inköp av dieselmotorer till kustkorvett 90 har gjorts i Västtyskland. Någon möjlighet för svenska tillverkare av dieselmotorer, som t.ex. Hedemora Verkstäder AB, att lämna anbud förekom inte. Det planeras och pågår en snabb upprustning inom de två områdena äldreomsorg och handikappfrågor. Målet är att också äldre och handikappade skall få leva normalt, få bestämma själva och få rätt till eget boende. Den snabba utvecklingen innebär ökade krav på socialstyrelsens byråer för äldreomsorg och handikappfrågor.
Herr talman! Likviditeten kan variera mycket mellan olika landsting. De minskade statsbidragen och övriga indragningar från statens sida har slagit mycket olika ute i de olika landstingen. Jag har redovisat hur det ser ut i mitt landsting. Av det sista i Gertrud Sigurdsens svar får jag uppfattningen att det ändå är landsting och kommuner som skall vara med och betala budgetunderskottet. Jag vill ställa en fråga till socialministern. Om det kommer fler sådana signaler som jag har redovisat, är socialministern då beredd att verka för att kommuner och landsting får mer medel i stället för mindre?
Enligt pressuppgifter planeras en sammanslagning av dessa båda enheter. Finns det planer på att slå samman socialstyrelsens båda byråer för äldreomsorg och för handikappfrågor, och beräknas detta i så fall gagna den kompetensnivå som byråerna i dag besitter eller är motivet enbart besparingsskäl?
Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat mig om det finns planer kappfrågor på att slå samman socialstyrelsens byråer för äldreomsorg och för handikapp frågor och om detta i så fall beräknas gagna den kompetensnivå som byråerna i dag besitter eller om motivet enbart är besparingar. Regeringen har den 25 juni 1981 beslutat om en ny organisation för socialstyrelsen. Av beslutet framgår att socialstyrelsen senare får ändra organisationen om det uppstår förändrade förutsättningar och behov förutsatt att dessa ändringar inte strider mot bestämmelserna i instruktionen. Socialstyrelsen skall dock anmäla planerade organisationsförändringar av större omfattning i den årliga anslagsframställningen. Av instruktionen framgår vilka avdelningar som finns inom socialstyrelsen samt att det inom avdelningarna finns byråer. Däremot är inga byråer namngivna. Socialstyrelsen har sedan slutet av 1970-talet fram t.o.m. budgetåret 1984/85 fått vidkännas kraftiga medelsminskningar. För en treårsperiod fr.o.m. budgetåret 1985 88. Inom socialstyrelsen diskuteras för närvarande hur verksamheten skall kunna effektiviseras utan att avkall ges på av statsmakterna angivna mål och prioriteringar för verksamheten. Socialstyrelsen har således ännu inte tagit ställning till eventuella förändringar av bl.a. socialtjänstavdelningens organisation.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det händer just nu mycket vad gäller både äldreomsorg och handikappfrågor. Det handlar om att få bo och leva så normalt som möjligt, få rätt till eget boende och rätt till eget rum om man måste vara på institution. Det handlar om att få bestämma själv om det som rör ens egen person. Den nya omsorgslagen, som träder i kraft i juli i år, kommer att utvidgas till att också omfatta psykotiska och rörelsehindrade barn och ungdomar. Förhoppningsvis kommer lagen inom en snar framtid att gälla alla handikappade barn och ungdomar. Den här upprustningen av äldrevård och handikappvård ställer ökade krav även på socialstyrelsens byråer för äldreomsorg och handikappvård. I det läget vore det anmärkningsvärt om en sammanslagning planeras, eftersom det kan förväntas medföra en nedrustning av socialstyrelsens omsorg om äldre och handikappade. Jag utgår från att organisationsförändringen är av den arten att socialstyrelsen bör anmäla den när man kommer med sina årliga anslagsframställningar och att vi också kan få möjlighet att behandla frågan här i riksdagen innan någon eventuell omorganisation sker.
Herr talman! Som jag har framhållit i mitt svar har socialstyrelsen inte tagit ställning. En eventuell förändring behöver socialstyrelsen inte anmäla vare sig till riksdagen eller till regeringen. Socialstyrelsens generaldirektör har, för att få ett bättre underlag, gett statskontoret i uppdrag att presentera olika principalternativ för att man skall kunna förena effektivitetsoch samordningskravet med de besparingskrav som åligger socialstyrelsen.

Herr talman! Erik Hovhammar har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förtydliga gällande arbetsrättslagstiftning med anledning av att det påståtts vara strejkbryteri att beordra fast anställd icke organiserad arbetskraft att arbeta under konflikt. Rättsligt sett gäller den fråga Erik Hovhammar tar upp den s.k. neutralitetsrätten. Några lagregler om rätten till neutralitet vid arbetskonflikt finns inte. Hithörande frågor har sedan gammalt reglerats i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, främst i huvudavtalen. Principen på den privata sidan är att en arbetstagare som inte omfattas av konflikt är skyldig att utöva sina ordinarie arbetsuppgifter i normal omfattning. Arbetstagaren kan också vara skyldig att utföra skyddsarbete. Däremot anses det stå i strid med neutralitetsrätten om en arbetsgivare beordrar en arbetstagare att fullgöra arbete som annars skulle ha utförts av de strejkande. Diskussionen om strejkbryteri i årets avtalsrörelse fördes emellertid, liksom så många gånger förr, från en annan utgångspunkt än den rent rättsliga. Från båda parter framfördes intresseståndpunkter som syftade till att stärka den egna sidan resp. försvaga motsidan i den pågående konflikten. Arbetstagarorganisationerna ville att de oorganiserade arbetstagarna skulle solidarisera sig med de strejkande under konflikten, så att stridsåtgärderna mot arbetsgivarsidan blev så effektiva som möjligt. Arbetsgivarna å sin sida agerade i syfte att begränsa effekterna av vidtagna stridsåtgärder. Enligt min mening är det naturligt att sådana intresseståndpunkter framförs under en konflikt. Det finns ingen anledning för statsmakterna att söka förhindra detta genom att tillgripa lagstiftning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Den fråga som jag har ställt till arbetsmarknadsministern har en mycket stor principiell betydelse. Den rör ytterst innehållet i föreningsrätten, och därför är den en rättslig fråga. Även om majoriteten av arbetstagare är organiserade och därmed omfattas av den fackliga organisationens beslut, finns det — det vet alla — hundratusentals arbetstagare som av olika skäl inte har valt att vara med i en arbetstagarorganisation. Frågan om de icke organiserade arbetstagarnas ställning i konflikt aktualiserades helt nyligen i förhandlingar mellan SAF och PTK. Från arbetsgivarsidan hävdades att de icke organiserade arbetstagarna skulle arbeta som vanligt i strejk, medan det från PTK-sidan hävdades att både organiserade och icke organiserade omfattades av konflikten, dvs. att något arbete inte skulle utföras. En information från arbetsgivarsidan till de icke organiserade anställda att jobba som vanligt under konflikten har av PTK bedömts som en uppmaning till strejkbryteri. För alla dem som funderar över föreningsrättens innehåll är det här en mycket viktig fråga. Jag menar, herr talman, att det måste klargöras att en facklig organisations uppmaning till konflikt endast gäller dess medlemmar och att en arbetsgivare därför har rätt att informera den icke organiserade personalen att den skall arbeta som vanligt under konflikten. Det är nog inte så enkelt att man bara kan säga att sådana här intresseståndpunkter läggs fram under en konflikt. Det finns anledning att lägga betydligt djupare synpunkter på denna fråga.

Herr talman! LO bedriver under april månad en annonskampanj rörande arbetsmiljön. Där förekommer bl.a. en text med följande lydelse: ”Det är fortfarande tillåtet att slita ut människor — miljoner arbetare riskerar sin hälsa i jobbet.” Utifrån denna annonstext har Sten Andersson i Malmö frågat mig om jag är beredd att föreslå ändringar i arbetarskyddslagstiftningen så att det inte blir tillåtet att slita ut människor och att miljoner arbetare skall slippa riskera sin hälsa i jobbet. Det är inte tillåtet i dag enligt arbetsmiljölagen att slita ut människor. Redan i en av de inledande paragraferna i lagen föreskrivs att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Problemet är dock inte så enkelt att man enbart genom lagstiftning kan avskaffa dåliga arbetsmiljöer. Jag tycker det är utomordenligt bra att LO har dragit i gång en kampanj för en bättre arbetsmiljö. Syftet med kampanjen är i första hand att göra människor uppmärksamma på att det fortfarande finns brister i arbetsmiljön och att man från fackligt håll måste fortsätta att arbeta intensivt med att förbättra arbetsmiljön. Inte minst den tekniska utvecklingen leder till att nya risker och faromoment fortlöpande uppkommer i arbetslivet. Det är därför angeläget att de som dagligen konfronteras med dessa och andra risker medvetandegörs om problemen. I övrigt vill jag bara tillägga att regeringen fortlöpande bedriver ett — Prot. 1985/86:119 reformarbete på arbetsmiljöområdet. Nyligen har beslutats reformer avseen — 17 april 1986 de företagshälsovård och arbetsanpassning och vidare rörande tillsynen av de små arbetsplatserna. Jag kommer vidare att tillsätta en utredning som skall se över sanktionssystemet vid arbetsolycksfall.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Men jag måste säga att statsrådet försöker utöva konsten att sitta på två stolar — och det brukar alltid sluta med katastrof. I sitt svar säger statsrådet att det inte är tillåtet att slita ut människor i arbetet. Det är väl bra. Men i samma svar säger statsrådet att det är en bra kampanj som LO har dragit i gång, och det är förvånansvärt. LO har dragit i gång en kampanj där man runt om i Sverige påstår att det är tillåtet att slita ut människor och att miljoner arbetare riskerar sin hälsa i jobbet. Hur kan ett statsråd med ansvar för den här verksamheten tycka att en sådan kampanj är positiv och bra? Det är nog fler än jag som ställer den frågan.

Herr talman! Jag skall nämna några siffror som visar att LO:s kampanj i allra högsta grad är berättigad. Visserligen har dödsfallen i arbetet minskat kontinuerligt, men förra året var det ändå drygt 100 personer som dödades. Antalet allvarliga olycksfall har minskat kraftigt i arbetslivet, men fortfarande skadas nästan 100 000 arbetstagare genom olyckor i arbetet varje år. Antalet anmälda arbetssjukdomar ökar. Under 1983 anmäldes nära 18 000 fall. Nog finns det anledning att vara upprörd — men inte över en annonskampanj utan över hur många människor som fortfarande skadas och dödas och riskerar sin hälsa i det svenska arbetslivet.

Herr talman! Jag vet inte om det är fel på statsrådets hörsel eller min framställningsförmåga. Jag frågade om det var korrekt att i en annonskampanj gå ut och tala om att det är tillåtet att slita ut människor i arbetet. Den frågan lyckades statsrådet fullständigt undgå att besvara. Då noterar jag att man tydligen inte vågar gå i clinch med LO utan håller med om att det finns en viss korrekthet i kampanjen. Det är bekymmersamt att vi har ett statsråd med en sådan uppfattning beträffande denna mycket viktiga verksamhet.

Herr talman! Paul Lestander har frågat justitieministern vilka åtgärder han tänker vidta för att förbättra lagen om anställningsskydd med syfte att stärka de anställdas rättsläge. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Paul Lestanders fråga är ställd mot bakgrund av tidningsuppgifter om att LKAB vägrat att låta en avskedad arbetstagare behålla sin anställning trots att arbetsdomstolen ogiltigförklarat avskedandet. Om en domstol har förklarat att ett avskedande är ogiltigt betyder det att anställningen består. Jag utgår från att denna ordning också accepteras av arbetsgivarna. Om en arbetsgivare faktiskt ändå vägrar att ta tillbaka en arbetstagare — trots domstolsdom och skadestånd — då upphör anställningen. Det har inte ansetts rimligt att i en sådan situation ge arbetstagaren en ovillkorlig rätt att återgå till arbetet. Det skulle nämligen betyda att arbetstagaren i sista hand fick anlita polis eller kronofogde för att få tillträde till arbetsplatsen. Mot denna bakgrund har jag inte för avsikt att verka för någon ändring av anställningsskyddslagen i det syfte som Paul Lestander ifrågasatt.

Herr talman! Jag får först tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Man måste tänka sig in i vad som ligger bakom min fråga. Varför har LKAB vidhållit avskedandet? Jo, det är uppenbart.

Jag förstår arbetsmarknadsministerns svar på det sättet att hon inte är beredd att stärka de arbetandes rättsläge. Skall jag också förstå det på det sättet att arbetsmarknadsministern menar att man inte skall bry sig om de bakomliggande orsakerna till avskedandena? Skall man alltså inte utveckla möjligheterna för arbetande människor att bedriva facklig-politisk verksamhet på sina arbetsplatser? Den förbundsjurist som har handlagt det aktuella ärendet säger i en tidningsartikel: Avskedandet har uppenbarligen politiska orsaker. Det är sina politiska åsikter som han har avskedats för. Jag hoppas fortfarande att arbetsmarknadsministern skall ändra på sin deklarerade åsikt.

Herr talman! När det gäller det aktuella fallet med LKAB har nog inte tidningsuppgifterna varit helt riktiga. Domen i målet avkunnades först i går. Vi vet alltså inte hur LKAB kommer att reagera på denna dom från arbetsdomstolen. Så till själva principfrågan. Självfallet skall man bry sig om vad avskedanden beror på. Hela vår trygghetslagstiftning handlar om just detta. Den stiftades därför att vi inte ville tillåta oskäliga uppsägningar. För den typ av fall som Paul Lestander tar upp har det införts synnerligen höga skadestånd. Man kan, om jag nu inte minns fel, få upp till 32 månaders lön i skadestånd. För svensk rätt är det mycket höga siffror. Nivån har valts just av det skälet att vi skall förhindra oskäliga uppsägningar. Utgångspunkten är naturligtvis att domstolens domar skall accepteras. Men det finns enstaka fall, de är såvitt jag vet mycket få, där det blir en verkligt besvärlig avvägning, jag medger det. Men vi har hittills i riksdagen gjort den bedömningen att det inte är med polishjälp som man skall komma till sin arbetsplats.

Herr talman! Det är självfallet ingen önskvärd sits att behöva ha med sig en polispiket för att komma in på sin arbetsplats. Men den frågeställningen är egentligen helt hypotetisk. Om man förstärkte lagen om anställningsskydd, så att man inte kunde så att säga tvätta ett ställningstagande rent genom att betala skadestånd, uppstod ju aldrig denna fråga. Det är möjligt att de här fallen är få. Men det rör sig ändå om folkförtryck och förtryck av människors politiska åsikter på en arbetsplats — i motsats till arbetsmarknadsministern utgår jag nämligen från att artikeln i Norrländska Socialdemokraten var korrekt på denna punkt. Och varför skulle den inte vara det? Vi känner till många fall genom åren där människors politiska åsikter har använts som skäl för att ge dem sparken.